Fru talman! Monica Green har frågat IT och regionministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att stoppa möjligheter till ocker i Internetspel till barn och för att kontrollsystem införs i samband med försäljning av Internetbaserade spel som riktar sig till barn. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen i egenskap av konsumentminister. Ny teknik och enkla lösningar för att kunna ta del av det digitala utbudet har många fördelar. Samtidigt ökar kraven på konsumenternas förmåga att kunna hantera de nya möjligheter som erbjuds. Ett särskilt problem har visat sig vara mindre seriösa företag som utvecklar spel som tilltalar våra barn. Många av dessa spel erbjuder ett begränsat och kostnadsfritt utbud, men så snart barnet har kommit i gång börjar det kosta virtuella mynt eller liknande symboler som barnet måste betala riktiga pengar för. Genom att använda telefonen kan barnet fortsätta att spela, inreda hotellrum eller skapa modedockor. Räkningen kommer först senare till föräldrarna, och den kan vara hög. Det kan bli mycket kostsamt. För närvarande bereds initiativ som tar sikte på att klargöra konsumenternas rättsliga ställning och behov av skydd när varor och tjänster köps och betalas via telefonräkningen. Regeringen är även uppmärksam på andra konsumentproblem som kan uppkomma till följd av ny teknik, såsom risken att drabbas av höga kostnader när barn använder vissa applikationer till smarta telefoner eller läsplattor. Vidare följer jag noga den tillsyn som Konsumentverket och Konsumentombudsmannen bedriver på området. Jag vill också framhålla att de problem som Monica Green pekar på inte enbart är nationella. Liknande problem möter konsumenter i många länder varför det är viktigt att även söka lösningar som fungerar över landgränserna. Frågorna aktualiserar även konsumenternas behov av stöd och vägledning. Jag vill därför även nämna att jag har tillsatt en särskild utredare som ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form av information och vägledning samt föreslå hur det bör organiseras och bedrivas.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag skrev interpellationen eftersom frågan blivit högaktuell i samband med att de nya telefonerna och läsplattorna, eller surfplattorna eller vad vi ska kalla dem, nu kommer på marknaden. Det har med lavinartad fart kommit in spel för både vuxna och barn som är lätta, trevliga, pedagogiska, söta, snälla och roliga. Men det finns också en baksida, nämligen att det kommer en stor räkning efteråt. Det har visat sig att det inte bara är fråga om mindre seriösa företag som Birgitta Ohlsson säger i sitt svar, utan det är stora, globala, internationella, kapitalstarka företag som utvecklar den typen av spel. Det finns barn som på bara några minuter har lurats att, i baksätet på en bil, köpa digitalt gödsel för 40 000-50 000 kronor. Det är inte rimligt. Man kan säga att det är den enskilde individens och föräldrarnas ansvar att ta reda på alla regler som gäller. Men om det är, som i detta fall, så att man ska skriva ett lösenord för att komma in på spelet ska man inte, efter att ha skrivit lösenordet, ändå gång på gång kunna köpa ytterligare saker. Då har man lurats som konsument, även om det kanske någonstans på dessa sidor står om detta, finstilt och på ett annat språk, innan man laddat ned programmet. Jag menar att det mycket tydligt borde framgå vilka regler som gäller, och det borde vara mycket tydligt för dessa företag att de inte får lura barn. Även om det finns arga katter, söta fåglar, giraffer och allt möjligt annat som är både gulligt och fint finns det också en baksida. När vi nu går in i den digitala världen, som jag mest ser fördelar med, måste vi samtidigt stävja de nackdelar som finns. Det är inte rimligt att konsumenter luras på mycket stora summor. Det är bra att det är Birgitta Ohlsson som svarar på interpellationen, för detta är i allra högsta grad en internationell fråga och något som Birgitta Ohlsson skulle kunna ta med sig till sina kolleger i EU för att där driva frågan. Vi kan inte lägga ansvaret enbart på konsumenterna, utan också företagen måste ta sitt ansvar och gå i god för att de inte lurar konsumenterna. De ska kunna säga att de är seriösa även om de förvisso är stora och skulle kunna utveckla sådant som lurar konsumenter. Företagen ska vara seriösa och inte lura konsumenter. Det borde också vara ett bra och starkt varumärke. Så är det inte i dag, utan konsumenter luras till köp. Jag är inte helt nöjd med svaret för jag tycker att det andas en viss passivitet. Att följa frågan är inte samma sak som att ligga i framkant och försöka driva fram förändringar. Jag hoppas att Birgitta Ohlsson med denna interpellationsdebatt i ryggen ska kunna gå tillbaka till Regeringskansliet och till sina kolleger i EU och driva frågan mycket hårdare. Vi får inte ha företag som på ett par minuter lurar barn och vuxna att göra av med tiotusentals kronor.
Fru talman! Jag delar Monica Greens oro. Jag vill dock betona att vi från regeringens sida gör en hel del på den här fronten. Som jag nämnde har vi tillsatt en utredning som handlar om framtidens stöd till konsumenter. Den kommer att ha en mycket kunnig och gedigen expertgrupp som vi kommer att presentera. Många av dem har erfarenheter av hur man ska hantera den här typen av frågor, inte minst vad gäller barnens perspektiv, som kanske är det som vi oroar oss allra mest över. Utredningen kommer att lyfta fram dessa frågor. När det gäller den specifika fråga som vi tar upp i dag följer vi även den för att se hur vi kan gå vidare och utreda vad som ska gälla. Det är viktigt att inse att vi behöver ramar och regelverk, men vi behöver också ett ansvarsfullt näringsliv som kan sanera sig självt. År 2011 vill inget företag i världen få badwill, bli uppmärksammad på ett negativt sätt i medierna, vilket hänt ett stort amerikanskt företag. Det krångliga i fallet med smurfarna och jordgubbarna var att det var ett amerikanskt bolag som låg bakom spelet. Därför har det varit svårt för svenska Konsumentverket att kunna påverka. Vi kan notera att det stora amerikanska företaget faktiskt ersatte föräldrarna efter den uppmärksamhet som medierna skapade. Därför är det viktigt att vi också har ett starkt konsumenttryck. Exemplet med smurfbären och jordgubbarna visar att dessa frågor, precis som Monica Green lyfter fram, inte bara är nationella. Vi ser liknande debatter i många länder, inte endast inom EU. Vi ligger långt fram i teknikanvändandet, men det innebär att vi även måste se de problem som finns med det. Därför ska vi inte låsa oss vid att föra den här debatten på Europeiska unionens nivå, utan tänka globalt. Från regeringens sida har vi således i den arbetsgrupp som finns för konsumentfrågor inom OECD lyft upp den här frågan. Där har vi tidigt kunnat ge input i deras arbete med att kartlägga de problem som finns beträffande mobila betalningslösningar. Det här är alltså en fråga som inte bara rör Europeiska unionen utan också måste upp på global nivå. Det tycker jag är viktigt att lyfta upp.
Fru talman! Det är jättebra om vi driver frågan både i Sverige och internationellt. Som Birgitta Ohlsson säger behöver konsumenterna vägledning, och därför är det bra att det finns ett större stöd för det. Jag välkomnar utredningen, men det kan ta ett tag innan den blir klar. Utredningar har en tendens att dra ut på tiden, och det krävs regler även innan utredningen är klar. Det är dessutom bra om företagen sanerar sig själva. Men går det över huvud taget att lagstifta på detta område, Birgitta Ohlsson? Går det att från svensk sida driva att vi ska lagstifta så att det inte ska gå att lura konsumenterna på detta sätt? Är det möjligt? Det är en konkret fråga. Ja, konsumenterna ska vägledas. De behöver upplysning. De behöver utbildning. När vi går in i, eller redan är i, det digitala samhället - många av oss är redan där, dock inte alla - behöver vi utbildas så att vi kan möta den typen av förenklingar och också krångligheter. I och med att det blir lättare att ta sig in i den digitala världen finns det en djungel av regler och annat som man som konsument ska hålla reda på. Jag vill att det ska bli mer konsumentvänligt att göra rätt när man väl är inne på nätet och svårare att köpa saker för dem som inte vill köpa. Man ska vara upplyst. Det ska komma upp rutor som blinkar och lyser: Observera! Nu handlar du för mer pengar! Går det att göra så, konsumentministern? Jag undrar. Dessutom undrar jag på vilket sätt Birgitta Ohlsson ska föra samtal med industrin, med dem som tillverkar dessa spel.
Fru talman! Min devis som konsumentminister är att det är bättre att förebygga än att behöva reparera. Därför tycker jag att det är viktigt att man skapar en god grund för konsumenterna. Det är därför vi ser över konsumentskyddet och konsumentstödet för tillfället via den nya utredningen Framtidens stöd till konsumenter . Jag kan också lova Monica Green att det inte kommer att vara en utredning som löper under många års tid. Den ska inte hamna i långbänk, utan vi måste få resultat, för vi ser att enskilda individer hamnar i oerhört svåra situationer, vilket kostar inte bara individen utan också samhället. Där är det också viktigt att se till att vi har ett gott konsumentstöd och upplysning över hela landet. Det är någonting som är viktigt att lyfta fram. Vi bereder för närvarande initiativ som tar sikte på att klargöra konsumenternas rättsliga ställning och vad man kan göra samt behovet av skydd när varor och tjänster köps och betalas via telefonräkning. Vi får återkomma om hur man kan landa specifikt i den frågan. Vi är uppmärksamma på andra konsumentproblem som kan uppkomma till följd av ny teknik. Vi har nämnt kostnader när barn använder vissa applikationer, med smarta telefoner och läsplattor som exempel, men det här är en vidare fråga. Där får vi helt enkelt komma tillbaka vad gäller det rent juridiska. Vi vet alla att en fungerande marknadsekonomi kräver ett starkt näringsliv, men också starka och kunniga konsumenter. Har man inte tydliga spelregler som står på konsumenternas sida är det väldigt svårt att agera på den komplexa och globala marknad som finns i dag. Det görs också ett arbete på europeisk nivå som för tillfället fortgår genom Europeiska unionens konsumenträttsdirektiv. Konsumentfrågorna har alltså hamnat i fokus mycket mer än tidigare med tanke på att vi rör oss. Inom Europeiska unionen har vi en inre marknad med en halv miljard människor, 500 miljoner individer. Det gör att vi måste samarbeta mycket mer över nationsgränserna.
Fru talman! Det är bra att mycket är på gång. Birgitta Ohlsson säger att konsumentens makt ska stärkas och att det är bättre att förebygga. Det håller jag med om, men i det aktuella fall som vi pratar om kan man i efterhand säga att det behövdes stor uppmärksamhet för att dessa konsumenter över huvud taget skulle få upprättelse. Det är gott så, men alla har inte kraften och förmågan att synas, ta fajten i medierna och ta fajten mot de gigantiska internationella kapitalstarka företagen. Alla konsumenter har inte den styrkan. Jag är glad om konsumentministern vill stärka konsumenternas ställning, men jag vill inte att det bara ska vara på individnivå. Det kan inte bara vara individen som ska slåss mot de kapitalstarka krafterna. Det måste också vara samhällets ansvar att vi har sjysta regler mot konsumenterna, och företagen själva har ett väldigt stort ansvar för hur de använder sitt eget varumärke. De kan försätta sig i situationen att de framstår som bluff och bågföretag trots att de är så stora och starka på marknaden, att det framstår som att de lurar små barn att köpa både jordgubbar och gödsel och klappa små katter som kostar pengar för att det är enkelt att lura barnen. Jag tycker att det ska vara hårda krav även på företagen som utvecklar produkterna och säljer dem på marknaden. Självklart har individen ansvar, men det kan inte vara den enskilde individens egen skuld när det visar sig att fler och fler hamnar i skuldfällan eftersom man så lätt kan köpa sig sådana här applikationer.
Fru talman! Jag vill tacka Monica Green för att hon initierat den här diskussionen. Det är en debatt som inte bara pågår i denna riksdagskammare utan också vid köksborden runt om i landet och inte minst i många barnfamiljer. Jag tror att vi alla som är på Internet och använder oss av läsplattor, datorer med mera har känt på den snårighet som finns. Det behöver inte bara vara barn som drabbas, utan det är människor i alla grupper i samhället. Frågan är inte bara svensk eller bara europeisk, utan internationell. Som jag nämnde har vi lyft fram frågan i OECD:s arbetsgrupp för konsumentfrågor. Vi jobbar vidare med vår egen utredning om konsumentstödet. Vi tittar också specifikt på behovet av skydd när varor och tjänster köps och betalas via telefonräkningen. Det är ett arbete som bara är påbörjat. Vi kommer att leverera.